Fru talman! Gunvor G Ericson har frågat mig vilka initiativ jag kommer att ta för att en tidsplan ska bli allmänt känd för direktiv till utredningen om att utreda hur papperslösa och asylsökande ska få tillgång till hälso och sjukvård på i allt väsentligt lika villkor som övriga invånare. Gunvor G Ericson har också frågat mig vilka åtgärder jag kommer att vidta för att en utredning snarast ska tillsättas. Enligt hälso och sjukvårdslagen är landstingen skyldiga att erbjuda omedelbar hälso och sjukvård till alla som vistas inom landstinget, även de som inte är bosatta där. Denna skyldighet omfattar även personer som vistas i Sverige utan tillstånd. Landstingen är inte skyldiga att tillhandahålla vården kostnadsfritt eller till ett särskilt lågt pris men får samtidigt inte neka patienten omedelbar vård på grund av bristande betalningsförmåga. Reglerna om hälso och sjukvård och tandvård för asylsökande med flera återfinns i lagen om hälso och sjukvård åt asylsökande med flera som trädde i kraft den 1 juli i år. Lagen innebär i allt väsentligt en kodifiering av den vård som berörda personer tidigare erbjudits enligt överenskommelser mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting. Enligt gällande lagstiftning erbjuds asylsökande barn samma hälso och sjukvård samt tandvård som barn bosatta i Sverige. Detsamma gäller även för barn till föräldrar som undanhåller sig verkställighet av avvisningsbeslut, barn som i debatten brukar kallas för gömda barn. För asylsökande vuxna erbjuder Sverige omedelbar vård och vård som inte kan anstå, det vill säga sådan vård som behövs för att förebygga akuta sjukdomstillstånd. För personer som inte sökt nödvändiga tillstånd för vistelse i Sverige finns ingen lagstadgad skyldighet för landstingen att erbjuda vård på samma villkor som för personer bosatta i Sverige. Jag anser inte att dagens ordning är tillfredsställande. När det gäller frågan om en eventuell utvidgning av vårdens omfattning för vissa grupper krävs att en utredning ser över detta. Regeringen har därför i budgetpropositionen för 2009 aviserat att en särskild utredare kommer att få i uppdrag att utreda frågan. Utredaren ska fästa särskild vikt vid barns behov. Arbete pågår för närvarande med att utarbeta direktiv till denna utredning. Ambitionen är att utredningen ska kunna påbörja sitt arbete under våren 2009. Utredningsdirektiv kommer att bli offentliga så snart som de beslutats av regeringen enligt gängse regler för hur utredningsdirektiv utarbetas och offentliggörs.

Fru talman! Tack för svaret! Jag har pratat med många ute i landstingen som gärna vill se en nationell lagstiftning, och jag är glad att socialminister Göran Hägglund erkänner att vården till papperslösa inte är tillfredsställande. Men tidsplan och handling för att åtgärda dessa brister saknas i mångt och mycket fortfarande. Att ni i regeringen inte har kunnat komma överens om direktiven till utredningen innebär tyvärr att regeringen förhalar vård till papperslösa människor. När lagen om vård till asylsökande, som faktiskt placerar Sverige i den humanitära bottenligan i Europa, antogs i början av sommaren sade både kristdemokratiska och folkpartistiska ledamöter i debatten att det inom kort skulle tillsättas en utredning för att förbättra situationen för papperslösa. Jag tvivlar inte på att det fanns en ärlig avsikt i det. Nu, sex månader senare, har ni ändå inte kommit överens om direktiven till utredningen, och jag lider verkligen med de människor som drabbas på grund av den här förhalningen av frågan. Rätten till hälso och sjukvård är en mänsklig rättighet. FN har kritiserat Sverige för att inte leva upp till de mänskliga rättigheterna och rätten till hälsa. Och tyvärr kan man säga att regeringen använder sjukvård som ett oetiskt migrationspolitiskt verktyg så som det nu fungerar. Jag förstår att socialminister Göran Hägglund inte är nöjd med dagens ordning, och jag är glad att han i svaret säger att dagens ordning inte är tillfredsställande. Men vad är det som gör att det är så svårt att komma överens och komma fram med direktiv? Kommer utredningen i gång våren 2009, som din ambition är, kanske en lag kan bli gällande 2011 efter att förslag har lagts fram, remissomgång och så vidare. Men vad ska vi göra för alla de människor som berörs till dess? Ska barn bli lidande för att deras föräldrar inte vågar söka vård? Ska gravida nekas mödravård med risk för fosterskador? Nej, jag tycker inte det. I väntan på den utredning som ni planerar att genomföra borde vi kanske hitta någon form av övergångsregler som lever upp till FN:s konvention och tankar om mänskliga rättigheter så att dessa människor inte far illa, åtminstone när det gäller barnen. Jag frågar ändå Göran Hägglund om han är beredd att införa övergångsregler i avvaktan på utredningen så att vi löser det för de allra mest utsatta, det vill säga barnen och de föräldralösa. Faktum är att flera landsting själva har fattat beslut i frågan. Ungefär hälften av landstingen har fattat beslut medan andra inte har gjort det eller det är otydligt vilka regler som gäller. I Skåne, där beslut har fattats, har Sverigedemokraterna överklagat beslutet, och dom väntas före jul. Man har alltså antagit en policy om subventionerad vård till gömda flyktingar. Enligt hälso och sjukvårdslagen, precis som ministern sade, har man rätt till akut och omedelbar vård som inte kan anstå. Men så som det fungerar i dag är situationen inte tillfredsställande. Är det inte rimligt att kunna få övergångsregler för de allra mest utsatta?

Fru talman! Diskussionen om vård för alla människor i Sverige på lika villkor är en väldigt viktig diskussion. Det är en viktig fråga som Gunvor G Ericson tar upp. Den hör naturligtvis också samman med allmänna flyktingpolitiska frågor. Min och Folkpartiets utgångspunkt när det gäller asylfrågor är att vi ska ha en rättssäker ordning. Men när en person får nej på sin ansökan om uppehållstillstånd i Sverige efter möjlighet att överklaga och så vidare får vi också acceptera att en del människor måste lämna landet och i värsta fall mot deras egen vilja. Detta är inte samma sak som att inte alla människor har vissa grundläggande mänskliga rättigheter. Man har inte alla medborgerliga rättigheter om man vistas i Sverige illegalt. Men man har rätt till liv och hälsa. Därför är det enligt Folkpartiets och min personliga uppfattning en stor human skandal att Sverige under så många år inte har tagit tag i dessa frågor. Vi ser många exempel på oacceptabla konsekvenser. Jag träffar till exempel engagerade människor från Röda Korset som har berättat om hur personer med diffusa trötthetssymtom inte har blivit mottagna på mottagningar men återkommit ett halvår senare med en redan utvecklad cancertumör. Andra har nekats vård vid diffusa smärtor som visat sig vara blindtarmsinflammation som leder till komplikationer. Det är ständigt en mängd sådana situationer där människor i receptionen tvingas fatta beslut: Ska vi ta emot den här människan som inte har en patientbricka, eller ska vi inte ta emot henne? Läkare vittnar om att dessa beslut bryter mot den grundläggande läkareden och det som över huvud taget alla som jobbar i vården utgår ifrån, nämligen att rädda liv. Sverige är ett av de få länder som inte ger gömda och papperslösa vård. Paul Hunt, FN:s sändebud i de här frågorna, nämndes i interpellationen. Han konstaterar att Sverige är dåligt på just den här punkten. Han konstaterar också att det inte vore förenligt med några större kostnader om denna lilla grupp fick större möjligheter till vård på samma villkor som svenskar och övriga boende i Sverige. Nu är utgångspunkten för den här diskussionen av det under tolv års socialdemokratiskt regerande inte har hänt någonting. Både Vänsterpartiet och Miljöpartiet har under den tiden agerat för en förändring. Men det har man inte lyckats åstadkomma. Alla vet att allianspartierna har haft delvis olika utgångspunkter i flyktingpolitiken. Men vi har samarbetat väldigt bra. Vi har till exempel tillsammans med Miljöpartiet infört arbetskraftsinvandring och öppnare gränser. Jag är väldigt glad över att det i årets budgetproposition finns ett löfte om en utredning om vård för gömda och papperslösa. Det är ett steg framåt som är betydligt större vad den gamla regeringen tog på tolv år. Jag ser fram emot att vi inte ska behöva dröja alltför länge. Jag har stora förhoppningar om att socialministern nu ser till att det kommer bra direktiv och att vi får ett bra förslag ganska snart till våren.
Fru talman! Jag tänkte börja där Ulf Nilsson slutade. Jag vill påminna Gunvor G Ericson om historien. Jag vill minnas att ni brukar säga att ni samarbetade om elva budgetar eller så mellan era tre partier. Vad jag kan påminna mig fanns det aldrig någonting som antydde att ni var på väg att förändra den förfärliga situation som många människor befinner sig i. Nu har vi under lång tid bland annat från mitt parti Kristdemokraterna arbetat för att få en förändring till stånd. I budgetpropositionen kunde man läsa: Regeringen avser att ge en särskild utredare i uppdrag att utreda frågan om hälso och sjukvård för personer som undanhåller sig verkställighet av avvisnings eller verkställighetsbeslut, inte sökt nödvändiga tillstånd för vistelse i Sverige samt asylsökande. Utredaren ska fästa särskild vikt vid barns behov. Jag är väldigt glad över att vi har kommit dithän. Nu pågår det arbete med att utforma direktiven för utredningen. Jag räknar med att det arbetet ska kunna slutföras inom kort. Gunvor G Ericson säger: Vore det inte lämpligt med någon typ av övergångsregler? Jag antar att det ska vara som komplement till utredningen. Men nya regler kan inte införas utan att man har ett beredningsunderlag. Det är vad regeringsformen kräver. Riksdagen skulle kritisera regeringen om det var så att vi struntade i att bereda frågan. Vi behöver alltså bereda frågan. Det är också anledningen till utredningen. Problemen med nuvarande lagstiftning är uppenbara för de flesta av oss. Det handlar om att människor som lever i en osäker tillvaro kanske inte vågar att i tid söka sig till vård som vore lämplig för att man ska kunna sätta in insatser tidigt. Ibland utvecklas sjukdomar eller skador på ett sådant sätt att människor far verkligt illa. Ett annat problem är de etiska dilemman som personal inom svensk hälso och sjukvård utsätts för när de själva sätts att avgöra dessa svåra frågor som ytterst kan vara en fråga om liv eller död. Jag tycker inte att det är tillfredsställande att politiken retirerar och inte reder ut hur regelverket ska se ut. Precis som Gunvor G Ericson säger i sitt anförande har också flera landsting utfärdat riktlinjer och bestämmelser för sin personal. Jag tycker att det är bra. Personalen ska kunna känna trygghet i att den vet vad som är rätt eller fel att göra från arbetsgivarens synpunkt så att den i varje fall slipper det dilemmat. Jag är angelägen om att åstadkomma nationella regler som innebär lättnader för personalen. Men det är inte det mest väsentliga. Det väsentliga är naturligtvis att vi kan tillgodose rimliga krav på en god hälso och sjukvård också för människor som finns i vårt land med oklara papper. Man ska veta att just sjukvård är en del av de mänskliga rättigheterna som upprätthålls i vårt land. Jag tycker till sist att det är genant att Sverige av FN:s rapportör prickas på den här punkten. Han konstaterar att vi hör till bottenskiktet i Europa när det gäller gällande lagstiftning. Det är några av skälen till att jag är angelägen att så snart som möjligt få utredningen till stånd och att utredningen presenterar ett underlag som är möjligt att använda som grund för lagstiftning så att vi kan få dessa saker reglerade på bästa möjliga sätt.
Fru talman! Enligt hälso och sjukvårdslagen har alla personer som vistas i Sverige rätt till akut och omedelbar vård som inte kan anstå. Men som reglerna fungerar ska man också betala vården med egna pengar. Det betyder ofta att gömda flyktingar inte får någon vård alls, eftersom som de i regel inte känner sig trygga med att söka vård. De kan inte vara säkra på att hälso och sjukvårdspersonalen ens tar emot dem i luckan. Men det betyder också någonting annat. Vi får ett samhälle där plånboken avgör vem som får sjukvård. En sådan ordning tar Miljöpartiet kraftigt avstånd från. Vi vill därför att det fattas beslut som i Skåne att ge subventionerad vård även till gömda flyktingar. Ingen flykting ska behöva leva gömd och dessutom plågas av smärtor och sjukdom. Som Ulf Nilsson tidigare var inne på här handlar det inte om några stora kostnader. I Skåne har man räknat med ca 2 miljoner kronor per år. I Stockholm räknade man med ungefär 5 miljoner kronor per år. Det är totalt inte speciellt stora kostnader. Som vi har varit inne på har Sverige ett av de striktaste regelverken över huvud taget i Europa. Gömda barn har rätt att få hälso och sjukvård som svenska barn. Men det är också en tolkningsfråga. Det kan bli så att barn vilkas föräldrar inte har sökt asyl inte självklart har rätt till hälso och sjukvård, vilket försätter dem i en fruktansvärd situation. Begreppet omedelbar vård kan tolkas olika beroende på om ens föräldrar har sökt asyl eller inte. Det är inte acceptabelt. I Italien finns det en heltäckande lagstiftning för hälso och sjukvård, och staten betalar. Alla barn har rätt till fullständig hälso och sjukvård. I Belgien har gömda rätt till omedelbar vård enligt lag sedan 1996. Där bedömer den enskilda läkaren vad som innefattas i begreppet omedelbar vård. Alla har rätt till akutvård, och alla barn har rätt till hälso och sjukvård. I Frankrike har gömda rätt till akutvård, och staten betalar. Så det finns många andra exempel. Jag vill också visa på att det finns två olika grupper. Den första gruppen är de som har fått avslag på asylansökan och gömmer sig för att undgå att avvisas. I den andra gruppen finns det människor som har kommit hit för att söka jobb, besöka familj eller vänner och stannat efter att deras visum har gått ut. Många har befunnit sig i Sverige länge och försörjer sig på jobb i den informella sektorn som nästan är en värld för sig. I den gruppen finns också kvinnor som sålts eller lurats till Sverige på falska premisser. Läkare utan gränser har tagit fram en rapport där de tar upp ett exempel med en flicka på åtta år och hennes pappa som följde med till barnakuten. I receptionen visade pappan flickans utgångna LMA-kort för att bevisa att flickan var gömd. Han ombads då att betala 2 000 kronor, trots att den normala avgiften på barnakuten är 140 kronor. Så ser det ut. Den frustration jag känner gör att jag tycker att det är angeläget att hitta en lösning även för de barnen. Jag har förståelse för att det finns ett beredningstvång, men i den här situationen tror jag ändå att det skulle vara värdefullt att göra ytterligare en insats för de här barnen.
Fru talman! Jag är tacksam för att Gunvor G Ericson har tagit upp den här frågan, för det är en fråga som behöver diskuteras och beröras. Ingen av oss vet egentligen hur många som finns här på oklara grunder. Men det är många människor som finns här som inte är berättigade till den vård som jag tror att de flesta av oss tycker är rimlig att vi ska ge. Det handlar, som Gunvor G Ericson säger, om relativt små kostnader. Att inte göra något kan i vissa fall leda till ännu större kostnader. Jag kan försäkra Gunvor G Ericson om att mitt engagemang i den här frågan är betydande. Utan det tror jag inte att vi hade varit där vi är i dag. Jag betonar än en gång att regeringen arbetar med direktiv. Direktiven kommer att publiceras och utredare namnges. I direktiven kommer det att framgå hur lång tid utredaren har på sig. Denna utredning är avsedd att ligga till grund för en ny, bättre lagstiftning än den nuvarande.
Fru talman! Jag tackar Göran Hägglund för att ambitionen finns att få till en bättre lagstiftning. Men jag vill rätta Göran Hägglund på en punkt. Vi samarbetade inte i tolv år med Socialdemokraterna i regeringsställning. Det var faktiskt Centern de första fyra åren. Miljöpartiet samarbetade med Socialdemokraterna i åtta år. Under den perioden lyckades vi få igenom en viss regularisering, alltså att människor fick stanna i Sverige, med en ny utlänningslagstiftning också som jag tycker var väldigt bra. Men den här frågan orkade vi inte ända fram med. Det beklagar jag naturligtvis. Jag tror att socialminister Göran Hägglund har en ärlig ambition i det här. Men jag har inte fått svar på frågan vad det är som kärvar, varför direktiven inte är klara. När vi diskuterade det här i våras var det både kristdemokratiska och folkpartistiska representanter i debatten som sade att det här är färdigt inom kort. Det var i våras. Nu har snart hela höstterminen också gått. Även om man skrev det i budgeten visste man det i september. Vad är det i det här arbetet som kärvar? Jag skulle vilja avsluta med att överlämna en tröja till Göran Hägglund som gör att han inte glömmer rätten till sjukvård.
Fru talman! Till protokollet vill jag säga att jag ännu inte har hunnit ta på mig tröjan. När det gäller varaktigheten i samarbetet med Socialdemokraterna från Miljöpartiets sida tror jag att jag sade elva budgetar, men det må vara. Vi har sett att under en lång tid har den här frågan varit olöst. Det känns nu som att vi är ganska nära en lösning. Vad är det som kärvar? frågar Gunvor G Ericson. Det är naturligtvis många aspekter, synpunkter och tankar som kommer in från olika departement och olika partier när vi formulerar direktiven. Så ska det vara. Så ska ett samarbete fungera. Jag räknar med att den här utredningen ska kunna tillsättas i början av året. Då ska det kunna komma i gång ett arbete som syftar till att få en lösning på den här långvariga frågan. Det är rätt att enskilda personer tidigare har uttalat sig för utredningen. Mitt parti har länge arbetat för att den ska åstadkommas. Det var först i budgetsammanhang som partierna kom överens om den formulering som jag läste upp tidigare. Därmed har vi kunnat sätta i gång arbetet med direktiven som jag hoppas ska vara en viktig milstolpe i arbetet för att åstadkomma rätt till vård för människor som tillhör vårt samhälles mest utsatta.